Fru talman! Inrikesutskottets betänkande nr 3 som behandlar arbetsmarknadspolitiken visar klart att i vårt land råder enighet om målsättningen för denna, nämligen att upprätthålla full sysselsättning. För den enskilde betyder detta att vi är beredda till avsevärda insatser för att bereda sysselsättning och utkomstmöjligheter för dem som av olika anledningar blivit arbetslösa och för dem som drabbas av olika former av handikapp. De till betänkandet fogade reservationerna berör därför endast vissa detaljfrågor i den helhet som arbetsmarknadspolitiken utgör. En grupp som särskilt drabbas genom de snabba förändringarna i vårt näringsliv är den äldre arbetskraften. Det är därför naturligt att utgifterna har stigit mest för de uppgifter inom arbetsmarknadspolitiken som skall försöka hjälpa dessa. Framför allt är det nödvändigt med en annorlunda värdering av denna arbetskraft så att den ges möjligheter att fortsätta att vara verksam. Särskilda åtgärder till stöd för den äldre arbetskraftens säkerhet i anställning har ju aviserats och kommer senare att tas upp, och det finns då anledning att mera ingående diskutera dessa frågor. Omskolningsverksamheten och den skyddade sysselsättningen för handikappade är nödvändiga för att klara de problem som uppkommer vid omställningar, flyttningar, nedläggning av företag osv. Det gäller att göra dessa arbetsmarknadsinstrument ännu fullödigare. Forskning och utvärdering av resultaten och metoderna är angelägna så att missbruk och misslyckanden kan begränsas i denna så viktiga och positiva verksamhet. Instrumentet för att få arbetsmarknadspolitiken att fungera smidigt och effektivt är bl.a. arbetsförmedlingarna. Riksdagen har 1970 antagit riktlinjer för organisationens utformning. Reformen innebär — jag höll på att säga som alltid annars — indragning av kontorsenheter. Vi konstaterar med tillfredsställelse att utskottet understrukit departementschefens uttalande om en långsammare takt i indragningen än vad som framkom mit i AMS:s förslag. I arbetet med att skapa fungerande samhällsenheter av de nya kommunblocken har vi pekat på att arbetsmarknadsservice är en detalj som måste beaktas. Flera tecken tyder på att högkonjunkturen är på återgång. Antalet lediga platser har minskat och antalet arbetslösa ökat. Som jag tidigare nämnt tenderar arbetslösheten att framför allt drabba äldre arbetskraft, vartill har kommit människor som friställts genom det starkt ökande antalet företagsnedläggningar. Antalet nedläggningar är oroande högt eftersom de skett under en period då vi haft högkonjunktur. Dessutom drabbar de ofta orter där näringslivet i övrigt inte är så expansivt att det kan ersätta bortfallna arbetsplatser. I vissa områden med efterfrågan på arbetskraft har därför denna efterfrågan måst tillgodoses genom invandrare. Arbetsmarknadspolitiken arbetar med rörlighetsstimulerande åtgärder av typen flyttningsbidrag, inlösen av egnahem m.m. Dessa åtgärder är nödvändiga för att förbättra deras situation som saknar arbete i hemorten. Centerpartiet vill dock inte att tyngdpunkten skall läggas på liknande åtgärder. Att vi i dag behöver dem i så stor utsträckning som fallet är beror bl.a. på att vi har haft och har en för svag lokaliseringspolitik. De starka koncentrationstendenserna, i all synnerhet under 1960-talet, är delvis resultatet av att man för sent har förstått att sätta in åtgärder för att bromsa koncentrationen. Bristen på lokaliseringspolitiska åtgärder, kraftig inriktning på rörlighetsfrämjande åtgärder samt frånvaron av en regionalpolitisk målsättning har medfört en så stor regional obalans att det är en av 1970-talets stora politiska uppgifter att rätta till dessa missförhållanden. I en till detta betänkande fogad reservation betecknad nr 2 har vi yrkat bifall till en av herr Eriksson i Bäckmora m.fl. väckt motion om investeringsbidrag till industrilokaler i form av beredskapsarbeten, även om den verksamhet man avser att bedriva i lokalerna sysslar med annat än lokal service. Jag anser att nuvarande bestämmelser föga ansluter sig till de aktuella sysselsättningsbehoven på de orter där man skulle vara intresserad av att uppföra lokaler. I tillbakagående orter med behov av ökad och mera differentierad sysselsättning är den lokala servicen oftast god, på många orter t.o.m. överdimensionerad i förhållande till folkmängden.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

Fru talman! Den tekniska utvecklingen inom svenskt näringsliv har under de senaste decennierna ökat oavbrutet. Kravet på ökad profit har framtvingat rationaliseringar av genomgripande omfattning och med arbetskraftsinskränkningar som följd. Stressen och jäktet ökar också ständigt på arbetsplatserna. Detta har medfört att många människor inte längre passar in i den högt uppdrivna arbetsprocessen utan slås ut från arbetslivet. En stor del måste också byta till lättare arbeten på grund av en alltför tidig förslitning. Det är i regel medelålders och äldre arbetare som där kommer i kläm. De tvingas till omskolning i någon form för att över huvud taget klara sitt uppehälle. Det är här som arbetsmarknadsutbildningen kommer in och skall ge stöd under omställningsoch utbildningstiden. Inrikesministern konstaterar i årets statsverksproposition att denna form av utbildning under 1960-talet har utvecklats till ett av de viktigaste instrumenten i sysselsättningspolitiken. Antalet personer som har genomgått arbetsmarknadsutbildning har också mångdubblats de senaste åren. Vi får räkna med att allt fler människor tvingas till omskolning också i fortsättningen. Väsentligt fler skulle säkert söka arbetsmarknadsutbildning till andra och mera passande arbeten än vad som nu är fallet, om detta inte innebar stora ekonomiska försämringar. Det förhåller sig faktiskt så, att nu utgående utbildningsbidrag t.o.m. underskrider normalt socialbidrag. Många av dem som uppbär utbildningsbidrag måste samtidigt söka socialhjälp för att klara sitt uppehälle. Ett sådant förhållande kan inte vi inom vpk acceptera, och det har vi också ingående motiverat i motion nr 283 och i de reservationer av herr Lorentzon som är fogade till inrikesutskottets betänkande nr 3 under punkten 6, Arbetsmarknadsutbildning m.m. Vi har i vår motion föreslagit att grundbeloppet vid arbetsmarknadsutbildning fastställs till 650 kronor per månad och att barntillägget höjs till 120 kronor samt att ett bortavistelsebidrag införes med 450 kronor per månad. Det innebär att förslagsanslaget skulle höjas med 40 miljoner kronor till 640 miljoner kronor. De föreslagna höjningarna sammanfaller i stort sett med arbetsmarknadsstyrelsens äskande i denna fråga. Utskottet har inte kunnat tillstyrka den föreslagna höjningen, bl.a. av statsfinansiella skäl, dvs. det finns inga pengar till en sådan höjning.

Lättnader för näringslivet, dvs. för aktieägarna, har man redan beslutat om — en grupp i samhället som sannerligen inte fått vidkännas någon standardförsämring. Man har också varit rundhänt när det gäller anslag och apanage till kungahuset. Då är man inte knusslig med miljonerna. De rullar ganska lätt här. Men när det är fråga om en grupp som verkligen har det bekymmersamt, då finns det inte medel till några förbättringar. De människorna skall leva på socialstöd. Vi kan inte godta det.

Enligt arbetsmarknadsstyrelsens senaste iakttagelser har man kunnat konstatera att den kritiska åldern, dvs. den ålder vid vilken man inte längre passar in i det moderna arbetslivet, oroväckande sjunker för varje år. För närvarande betraktas de personer som uppnått 45 års ålder som svårplacerade. Det betyder att antalet personer som behöver arbetsmarknadsutbildning kommer att öka avsevärt. Det är därför av stor vikt att denna växande grupp får sina ekonomiska problem lösta på ett för dem godtagbart sätt. Fru talman! Med stöd av vad jag här har anfört vill jag yrka bifall till reservationerna 4 och 5 av herr Lorentzon vid punkten 6, Arbetsmarknadsutbildning m.m., i inrikesutskottets betänkande nr 3.

Fru talman!

De senaste siffrorna som herr Eriksson i Arvika, utskottets värderade ordförande, presenterade visar ju att läget inte är problemfritt. Även om dessa siffror i viss mån kan förklaras med att vintern kom sent, att byggnader blev färdiga så att säga i förtid och att även den inträffade arbetsmarknadskonflikten haft en viss inverkan är situationen oroande. Under alla förhållanden kan inte någon nedrustning göras av arbetsmarknadspolitiken i vårt land. Jag skall ganska snabbt göra några reflexioner och kommentarer till propositionen. Vi har under de senaste åren haft en arbetsmarknad, som har kännetecknats av en mycket hög sysselsättning. Trots att det varit lätt för vissa grupper som velat byta arbete eller som blivit arbetslösa att få nytt arbete, har andra grupper kommit i kläm i den strukturomvandling som äger rum. Det har varit äldre, det har varit kvinnor och det har varit personer med handikapp, som kanske bara för några år sedan var ute i förvärvslivet men som i dag inte har någon möjlighet att söka sig ut. Det har också varit betydande regionala och även branschvis betingade skillnader i sysselsättningen, och svårigheter har uppstått i sammanhanget. Därför kan man med glädje konstatera att utbildningskapaciteten inom arbetsmarknadsutbildningen har höjts. Arbetsmarknadspolitiken i dess helhet har fått en helt annan inriktning under 1960-talet.

En annan sak som är typisk när det gäller arbetsmarknadsutbildningen är att kvinnornas andel har ökat betydligt under de senaste åren. För dem som tillhör en generation, som betraktas som den äldre, är det glädjande att det bedrivs en försöksverksamhet, där det i arbetsmarknadsutbildningen läggs in 288 lektionstimmar under åtta veckor för att ge allmänbildning. Det är ett viktigt bidrag för att utjämna klyftorna mellan generationerna. Av dem som deltar i arbetsmarknadsutbildningen har 62 procent endast folkskola och fortsättningsskola. Det är också med glädje man konstaterar att enligt propositionen stödet skall ökas när det gäller att anpassa arbetsplatsen till den enskilda individens situation. Detta kommer att ge särskilt de handikappade en bättre ställning. Här föreslås förbättringar som innebär att statsbidrag kan utgå med upp till 100 procent om anordningen är sådan att den endast är till för de handikappade, dock högst 15 000 kronor. Det bör leda till att industrin verkligen gör en insats för dessa medborgare i vårt samhälle. Detta följs också upp genom att arbetsmarknadsverket får nya tjänster så att utvecklingen verkligen kan följas och eftertryck ges åt kravet att arbetsplatsen skall anpassas till människan och inte tvärtom. Även ett ökat bidrag till anordnandet av skyddade verkstäder kommer in. Vi skall här i dag också fullfölja det beslut som redan har omnämnts av herr Mattsson i Skee om arbetsförmedlingarnas organisation i detta land. Jag skall inte göra någon längre historik i sammanhanget. Det skall emellertid i fortsättningen bli distriktskontor och lokalkontor. Distriktskontoren skall i princip finnas i A-regionerna. De skall ge en mycket allsidig service och ha en självständig verksamhet. Hur många lokalkontor som kommer att finnas är inte angivet, och det har redan sagts här av herr Mattsson att varken departementschefen eller utskottet har följt arbetsmarknadsstyrelsens förslag. Vad vi tycker är bra i detta sammanhang är att man i propositionen tar upp servicefrågorna ute i landet när det gäller arbetsförmedlingarnas verksamhet. Jag tar mig friheten, fru talman, att till protokollet läsa in något som jag tycker är väsentligt när man diskuterar organisationen. Jag citerar från s. 48 och 49 i statsverkspropositionens bilaga 13: ”Vid överväganden om ett kontor bör dras in måste hänsyn tas också till avståndsfaktorn. Även om de förut antydda villkoren för att ett kontor bör finnas kvar inte kan uppfyllas helt, kan det vara berättigat att behålla kontoret därför att avståndet till annat kontor är alltför stort. Också bristfälliga eller tidsödande kommunikationer måste tillmätas betydelse när kontorsindragningar övervägs. Vid bedömningen av denna fråga bör man beakta det regionalpolitiska sambandet.

Jag vill särskilt stryka under angelägenheten av samordning med den regionala planeringen.” Jag tror att det är viktigt att få in även detta i kammarens protokoll. Det råder nämligen inget tvivel om att man på vissa ställen, bl.a. i min egen hembygd, har hyst oro. Men om man tar hänsyn till skrivningen i propositionen, anser vi det ganska klart att det kontor som finns i min hembygd skall finnas kvar även i fortsättningen. Efter dessa inledande ord skall jag något ta upp de reservationer som här finns. En del är gamla. Jag kanske därför kommer att föra fram gamla argument. Det är inte lätt att hitta nytt när man har gammalt att diskutera. Flyttningsbidragen till nyutbildade har vi diskuterat vid olika tillfällen. I utskottsbetänkandet erinras om att det tidigare generella förbudet att ge flyttningsbidrag efter hand har mjukats upp. Så skedde 1968, då man gav AMS möjlighet att ge dispens i detta sammanhang. Även i enskilda fall när det gäller människor som har mött svårigheter eller har en utsatt position kan bidrag utgå. Det kan gälla hemmafruar, personer som har fullgjort sin första värnpliktstjänstgöring, handikappade och dem som har genomgått arbetsmarknadsutbildning. Därför tycker vi inom utskottsmajoriteten att man inte behöver uppmjuka bestämmelserna. En generell uppmjukning skulle inte vara riktig. Frågan om industribyggnader är en fråga där man kan hänvisa till den pågående utredningen om industricentra. Det är även en lokaliseringspolitisk och kommunalrättslig fråga. Reservanterna har i år tillfogat några ord som innebär att om en särskilt omsorgsfull avvägning mot andra stödformer och rättsliga tolkningsfrågor skulle anses erforderlig, bör projekten prövas av Kungl. Maj:t. Utskottsmajoriteten har inte ansett att man behöver ändra på detta utan att man kan behålla de bestämmelser som finns. Frågan om företagsutbildningen är av principiell natur. Viss företagsutbildning ges i samband med att lokaliseringsbidrag utgår, men i övrigt är det viktigt att slå fast att det ankommer på företagen att utbilda sin personal. Företagen kan också om de så vill — visserligen mot full kostnadstäckning — beställa specialkurser hos arbetsmarknadsstyrelsen. Låt mig sedan beröra ännu en folkpartireservation, nämligen den som herr Eriksson i Arvika ansåg vara den viktigaste och som gäller Bidrag till driften av verkstäder för handikappade. Det är en mycket liten, om ens någon, nyansskillnad mellan vad utskottet föreslår och det tillägg reservanterna vill göra. Min egen uppfattning är att varje utredning skall arbeta så snabbt som möjligt. Den aktivitet som AMS bedriver för att anpassa arbetsplatserna inom företagen så att handikappade och äldre som ställts utanför produktionen åter skall kunna komma in i densamma gäller ju en försöksverksamhet, och den skall naturligtvis redovisas för riksdagen. Vad sedan gäller de reservationer som avgivits av vänsterpartiet kommunisterna i fråga om höjning av utbildningsbidraget så kan det givetvis finnas fullt fog för den uppfattningen. Låt mig dock säga att det förslag som nu föreligger innebär en förbättring i och med höjningen av barntillägget i detta sammanhang. Herr Hallgren tog upp vissa utgiftsökningar på andra huvudtitlar. Jag tror att om herr Hallgren räknar igenom de olika utgiftsökningar som kan hänföras till arbetsmarknadens område så kommer han upp till siffror som är minst lika höga. Föreliggande förslag innebär kostnader på 40 miljoner, och vi har ansett att man bl.a. av statsfinansiella skäl inte bör gå längre, även om man kan tycka att dessa bidrag är för små. I fråga om bidrag till utbildning så är dessa de bästa som utgår här i landet, och därför har vi inte ansett att vi har anledning att höja dem just nu. Jag skall inte uppehålla mig vid de särskilda yttrandena. De gäller bl.a. Bidrag till driften av verkstäder för handikappade. Den frågan är också en gammal bekant. Arbetsförmedlingarna anser jag också att jag berört i tillräcklig utsträckning. Inkomstprövningsreglerna i fråga om makes inkomst är också föremål för utredning. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Innan jag besvarar herr Svenssons i Malmö interpellation vill jag helt kort knyta an till den aktuella sysselsättningssituationen. Herr Fagerlund har redan lämnat vissa kompletterande uppgifter som kan vara värda att beakta. När vi bedömer dagens läge med dess onekligen höga arbetslöshet, finner vi att siffran för mars är den högsta som noterats sedan vi över huvud taget fick en arbetslöshetsstatistik. Det är klart att detta kan inge oro. Men när vi gör den kortsiktiga jämförelsen mellan antalet arbetslösa i mars i år och fjolårets siffror får vi hålla i minnet att vi 1970 hade ett högkonjunkturår, kanske det bästa vi någonsin haft. Särskilt under det första halvåret kännetecknades konjunkturen av en stark överhettning och av en av naturliga skäl då också osedvanligt liten arbetslöshet. I mars månad i fjol hade vi 7 000 å 8 000 färre arbetslösa än vad vi haft under iidigare år. Detta bör vi beakta när vi nu konstaterar att vi i mars i år har 20 000 flera arbetslösa än vi hade i mars föregående år. Herr Fagerlund framhöll, att vi nu utan tvivel har en nedgång i konjunkturen, vilket jag gärna vill stryka under. Vi kan se att denna nedgång praktiskt taget gäller för hela landet; den gäller storstäder, skogslän och övriga län. För dem som ser på statistiken kanske jag bör göra den kompletteringen att det finns undantag. I Göteborgs och Bohus län har man faktiskt färre arbetslösa i mars än i februari. Ett annat undantag är Gotland. Om vi jämför mars månad i år med mars förra året är arbetslösheten där faktiskt lägre. Men i stort kan vi säga att bilden med dessa undantag är likartad. Det är en nedgång över landet, möjligen inte fullt så påtaglig i skogslänen som i de övriga länen. Som tidigare sagts har naturligtvis väderleksförhållandena spelat in. Inom byggnadssektorn har vi nu 18 000 arbetslösa. Det är en osedvanligt hög siffra — 6 000 högre än i fjol, — men det är den siffra som vi brukar ha i februari månad. När vintern sätter in, uppstår en puckel i arbetslöshetsstatistiken. Vi kan nog räkna med att den markanta uppgången är temporär. Vi vet att när våren kommer ges det också ökade möjligheter till arbete just inom detta område. Inom metallindustrin — ett annat väsentligt område som brukar tilldra sig uppmärksamhet — har vi också noterat en viss uppgång. Den stannar nadspolitikens syften och inriktning dock vid siffran 1 500. När det gäller arbetslösheten bland skogsarbetarna kan sägas att läget i år är något bättre än det var i fjol. Detta återspeglar att det inom skogsnäringen rått bättre förhållanden under de senare månaderna. När vi nu har att ta ställning till vilka insatser som skall göras för att bekämpa arbetslösheten, bör vi naturligtvis beakta dessa siffror. Vi får ju möjligheter att återkomma till riksdagen med förslag om anslagsförstärkning. På samma sätt kommer vi naturligtvis att följa utvecklingen med uppmärksamhet och öka insatserna i fråga om de aktiviteter som står oss till buds. Jag är övertygad om att vi skall kunna se fram mot bättre förhållanden under april månad. Skulle inte då en väsentlig förbättring inträffa, har vi verkligen anledning att i viss mån ompröva våra åtgärder. Fru talman! Efter detta ber jag att få besvara herr Svenssons i Malmö interpellation. Herr Svensson i Malmö har frågat om de förskjutningar i målsättningen för svensk sysselsättningspolitik, som han i interpellationen påstår ha inträffat, kommer att fortsätta och om det är statens och regeringens avsikt att för framtiden acceptera undersysselsättningen och den industriella reservarmén som ett bestående inslag i den svenska kapitalistiska ekonomin. Herr Svensson grundar sin fråga på påståenden, som jag inte kan godtaga. Det har inte skett några sådana förskjutningar i målsättningen för svensk sysselsättningspolitik som det hävdas i interpellationen och som skulle innebära att begreppet full sysselsättning har urholkats. Tvärtom har våra ambitioner ökat. Detta kom till uttryck bl.a. i 1966 års arbetsmarknadsproposition. Där behandlades inte bara rörlighetsfrämjande åtgärder utan alla de åtgärder som vi nu har till förfogande för att skapa och upprätthålla full sysselsättning och som jag utgår från att interpellanten känner till. Ett annat uttryck för de stegrade ambitionerna är den ökade satsningen på regionalpolitiken. Jag håller med om att den arbetslöshet som vi har för närvarande inte är tillfredsställande. Den registrerade arbetslösheten är dock inte, som det påstås i interpellationen, nu flera gånger större än för 10 år sedan. År 1960 var det i medeltal under året 24 321 arbetslösa mot 36 483 under år 1970. Det var alltså en ökning med 12 162. Men man skall komma ihåg att år 1968 tillkom ett särskilt äldrestöd vid arbetslöshet. Under år 1970 var det i genomsnitt 5 600 personer som fick sådant stöd och därmed blev registrerade som arbetslösa. Sådana äldre arbetslösa var i regel inte registrerade tidigare. Den kraftiga utbyggnaden av arbetslöshetsförsäkringen under 1960-talet — från 1 300 000 till över 2 100 000 — innebär vidare att 800 000 fler människor än för 10 år sedan av försäkringstekniska skäl har intresse av att omedelbart anmäla sig som arbetssökande om de blir arbetslösa. Vi har alltså fått bättre registrering av arbetslösheten under 1960-talet, men det är inte detsamma som att vi har fått högre arbetslöshet. När herr Svensson talar om antalet elever i arbetsmarknadsutbildning — i interpellationen kallade ”omskolningsfall” — bör man hålla i minnet att arbetsmarknadsutbildningen ökar därför att vi vill ge allt fler människor — inte bara arbetslösa — större förutsättningar att få tryggare och bättre sysselsättning. Tillströmningen till arbetsvårdsexpeditionerna, som herr Svensson också nämner, är i hög grad ett uttryck för de handikappades ökade tilltro till arbetsmarknadsmyndigheternas möjligheter att lösa deras sysselsättningsproblem. Herr Svensson säger också att det har bildats ett växande skikt av människor som genom statens förmedling sysselsätts på dåligt betalda, rättsligt illa reglerade, nödhjälpsbetonade arbeten. Jag vet inte vilka arbeten som avses. Nödhjälpsarbetena avvecklades för länge sedan. Våra dagars beredskapsarbeten är angelägna arbeten med samma arbetsvillkor som på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken är, säger herr Svensson, ”baserad på avfolkning och kronisk undersysselsättning i stora delar av landet”. Det är uppseendeväckande att en länsplanerare har en sådan i grunden felaktig uppfattning om regionalpolitikens och arbetsmarknadspolitikens innebörd. Sammanfattningsvis vill jag som svar på herr Svenssons fråga säga att vi kommer att fortsätta den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Vi kommer att göra arbetsmarknadsutbildningen till ett än bättre hjälpmedel inte bara för arbetslösa utan också för nytillträdande på arbetsmarknaden, för handikappade och för dem som har en otillfredsställande sysselsättning. Vi kommer att särskilt ta oss an de äldres problem på arbetsmarknaden. Vi kommer att ge arbetsvården allt bättre förutsättningar att motsvara de förväntningar som ställs på dess insatser. Vi kommer att förbättra arbetsförmedlingen ytterligare så att den kan ge en ökad service och information. Vi kommer att lägga stor vikt vid åtgärder som syftar till att anpassa själva arbetet till individen. Vi kommer att förbättra det ekonomiska skyddet vid arbetslöshet. Vi kommer alltså att fortsätta att driva en arbetsmarknadspolitik som syftar till full, produktiv och fritt vald sysselsättning. Vi kommer också att utveckla regionalpolitiken som ett allt effektivare instrument för att ge befolkningen i olika delar av landet mera likvärdiga villkor.

Fru talman! Det finns frågor som inte besvaras utan bara undviks. Antingen undviker man av taktiska skäl att tala om en sanning som man är medveten om. Eller också tror man att verkligheten är en annan än den är — och kallar slaveriet för frihet, tvånget för ett fritt val och AMS-barackernas folk för fullt sysselsatta. Interpellationssvaret här faller under denna andra kategori. Att finna produktivt arbete, att orka med arbetslivet, att fullt kunna försörja sig på det egna arbetet — det är problemet för allt fler lönearbetare i dag. Till belysningen av det problemet ger inrikesministerns svar ingenting. Några förnärmade protester plus en rätt primitiv valappell är vad som bjuds. Analysen, politikerns perspektiv på långsiktstendenserna och deras djupare innebörd, lyser i stort sett med sin frånvaro. En sådan analys skulle visa att sysselsättningsfrågan förändrats på ett djupgående sätt både i sin praktiska verklighet och i sina teoretiska begrepp. nadspolitikens syften och inriktning Låt oss först se på den registrerade arbetslösheten. Inrikesministern medger att den är besvärande. Han söker förringa stegringen med hänvisning till den delvis nya kategorin som får äldrestöd. Han hänvisar också till arbetslöshetskassornas ökade omslutning. Det viktiga är kanske här inte att äldrestödet bara förklarar en mindre del av den statistiska ökningen, inte heller att arbetslösheten blivit högre även i förhållande till antalet kassamedlemmar. Avgörande är, att statsrådet i sina enda konkreta sifferuppgifter nyttjar ett enkelt statistiskt trick. Han använder årsmedeltal. Det betyder att svängningar mellan höga och låga månadstal utsuddas. Sommararbetslösa blandas ihop med vinterarbetslösa. Stegringar i sommararbetslösheten förringas genom att dess lägre absoluta tal sätts i relation även till andra säsongmånaders normalt högre siffror. Hur ter sig då en mer rättvisande jämförelse? AMS:s konjunkturdata går tillbaka till 1963. De visar att juliarbetslösheten 1963 var 11 400, 1965 endast 9 100 men 1970 29 600. Det är alltså rätt att tala om att den minimiarbetslöshet som tolereras har stigit flerfaldigt. Den ökningen kan inte förklaras med något äldrestöd. Ingen lär vilja påstå att antalet äldre arbetslösa blir större bara när det är sommar och vackert väder. Om man sedan ser på marsarbetslösheten hade man 1963 32 500, 1965 27 000 och 1970 43 600. I november hade man 1963 20700 registrerade arbetslösa, 1970 39 700. Alltså vida större ökningar än som spåras i statsrådets färdiglagade årsmedeltal. Om man jämför på kvartalsbasis hade man under första kvartalet 1965 29 200 registrerade arbetslösa, 1970 47 100. Tredje kvartalet, den bästa säsongen, visade ökning samma tid från 12 000 till 28 000. Ser man på en annan mätare på arbetsmarknadsläget — antalet lediga platser per 100 anmälda arbetslösa — får man också en bild av kraftig förändring. Antalet lediga platser per 100 arbetslösa var för juli i hela riket 1963 430, 1965 678 och 1970 243. För november var de 1963 188, 1965 237 men 1970 bara 116. I storstadsområdena var julisiffran 1965 1666 men 1970 676. För skogslänen var julisiffran 1965 207 men 1970 95. Det visar överallt en djupgående förändring av relationen mellan arbetsmöjligheter och arbetssökande. Den verkliga arbetslösheten är ju högre än den registrerade. Enligt arbetskraftsundersökningen fjärde kvartalet 1970 var antalet arbetslösa ca 60 000. Det är något riskfyllt att jämföra dessa undersökningars tal i tiden men tendensen pekar mot en ökning. Fullt tydligt är detta när det gäller skärpningen av arbetslöshetens karaktär. Arbetslöshetens längd var enligt undersökningarna 7,7 veckor i genomsnitt per arbetslös hösten 1966 och drygt 11 veckor hösten 1970. Andelen av dem som varit utan arbete i mer än tre månader steg för februari från 14 procent år 1962 till 27 procent 1969. För majarbetslösheten steg de långtidsarbetslösas andel från 19 till 32 procent för motsvarande år. Men ett långt större problem än arbetslöshet i den gamla klassiska meningen är de andra delarna av den nya industriella reservarmén. Det är hela det växande skikt av människor som slagits ut av produktionsprocessens och kapitalets krav. Det är alla de som drabbats av att arbetstillfällena i deras hembygd krympts av den ekonomiska koncentrationsprocessen. Och detta underproletariat är ett verkligt nytt inslag i samhällsbilden. Arbetsmarknadsverket har med den utveckling statsmakterna accepterat fått en helt ny inriktning. Man sysslar nu inte främst med att förmedla anställningar. Tvärtom har denna uppgift fått allt mindre betydelse. År 1950 tillsattes via arbetsförmedlingarna 1 196 000 platser, 1960 940 000 och enligt den senaste årsuppgiften endast 775 000. Och detta trots att samtidigt antalet arbetssökande under samma period steg från 666 000 till 799 000. Nej, statens nya uppgift är i stället mer och mer att administrera det nya underproletariatet. Det visar oss med skrämmande tydlighet den officiella statistiken. Antalet som måste sysselsättas i beredskapsarbete var 1950 1 000 personer. År 1960 var de 5 800 och under 1960-talets sista budgetår 18 000. 12 900 av dessa arbetstillfällen var inriktade på handikappade mot endast 2 100 år 1963. Antalet som måste sysselsättas med arkivarbete var 1950 500. År 1960 var de 1 500 och 1969 5 800. Antalet som befann sig i s.k. arbetsmarknadsutbildning var 1950 250 stycken. År 1960 var de 6 000 och 1969 30 400. Antalet vid s.k. skyddade verkstäder eller inom arbetsprövning och arbetsträning var i början av 1950-talet 1 100. År 1960 var de 2900 och i slutet av 1960-talet 11 000. Antalet som måste söka sig till den s.k. arbetsvården var 1950 16 000. De var 1960 31 400 och 1970 89 100. Lägger vi samman all denna dolda och öppna arbetslöshet, och lägger vi därtill de s.k. latent arbetssökande — folk som ständigt söker jobb utan att få — och dessutom tar hänsyn till dem som tvingas arbeta deltid trots att de vill ha full tid, då kommer vi upp i ett totalantal av över 400 000 människor. Var tionde arbetsvillig i detta land får alltså inte arbeta i full och effektiv sysselsättning trots att de önskar det. Det är den nya fattigdomen, den nya reservarmén i det svenska arbetslivet. Det mest skrämmande och intressanta är att landets inrikesminister förnekar att detta över huvud är ett sysselsättningsproblem. De engelska ekonomer som en gång präglade termen full sysselsättning menade uttryckligen att alla skulle kunna effektivt sysselsättas i öppen marknad. Så gör inte inrikesministern. Den som måste gå på beredskapsarbete, den som bara får plats på skyddad verkstad, den som hänvisas till arkivarbete — den är för inrikesministern fullt sysselsatt och har inga problem. Att knacka is för hand, att sitta med hemarbete i glesbygden för 2 kronor i timmen, att valsa runt i omskolningskarusellen och komma ut med epamässig utbildning och dålig konkurrenskraft, att tvingas omskola sig utan att ens ha prövat det man först omskolats till — allt detta är i den nya definitionen full sysselsättning. Det är en mycket praktisk definition. Hur stor den dolda arbetslösheten blir, hur många människor produktionssystemet än stöter ifrån sig, kommer det officiellt ändå att för evärdlig tid finnas full sysselsättning i denna nya betydelse. Man väntar bara på att även de öppet arbetslösa skall räknas som sysselsatta med hänvisning till att de uppbär understöd och hjälper till i hemmet. Jag vet inte om inrikesministern är enbart cynisk när han säger att den ökade tillströmningen till arbetsvården är ett tecken på de sökandes tilltro till nadspolitikens syften och inriktning myndigheterna. Det är en ny och säregen definition. När den dolda arbetslösheten stiger är det alltså inte ett tecken på att samhället är sjukt utan på ökat förtroende för inrikesministern. Logiken i detta resonemang torde sakna alla tidigare motstycken. För varför går den stigande strömmen till arbetsvårdens expeditioner? Vad är det för folk som strömmar dit? Det vet ju statsrådet att det är människor som inte orkat med pressen, folk som är handikappade i förhållande till systemets allt omänskligare krav. De har förklarats icke önskvärda av kapitalisten. Systemet har sorterat ut dem från normalt arbete till förmån för muskelstarkare eller mindre känsliga människor. De är ett förvisat restskikt som blir allt större. Det är ju inte så att de inte skulle vilja ta ett vanligt arbete om de bara fick. Det är inte heller så att det efter 1950 plötsligt blivit mångdubbelt fler människor som är känsligare, mer tröglärda, mindre arbetsvilliga än förr. Det är inte människorna som ändrats. Det är produktionssystemet som blivit hänsynslösare. Denna systemets omänsklighet är det som skapat detta undersysselsatta skikt, som inrikesministern är så stolt över. Och hur kan ett statsråd stå här och säga att han arbetar för att alla skall kunna fritt välja arbete? Av dem som sökte till arbetsvården kunde år 1949 hela 58 procent beredas arbete i öppen marknad. 1969 kunde knappt 15 procent placeras. Alla de andra är dömda att stanna på de arbetslösas och undersysselsattas avskilda och magra reservat. Arbetsmarknaden är i dag uppdelad i en öppen för de starka och en icke öppen för de arbetslösa och utslagna. Antalet som är i tvångsläge och icke väljer fritt har mångdubblats under 1960-talet. Jag har i interpellationen pekat på hur undersysselsättning och arbetslöshet skärps genom den av staten understödda avfolkningen i stora regioner. Statsrådet förvånar sig över att en länsplanerare kan framställa regionpolitiken på detta sätt. Herr statsråd, vi skall väl inte behöva spela teater för varandra! Statsrådet vet ju lika väl som jag vad det handlar om. Jag skall väl inte här behöva läsa upp de avsnitt i propositionerna som handlar om hur staten skall anpassa sin politik efter näringslivets s.k. spontana utveckling? Jag skall väl inte behöva läsa högt ur Länsplan 67 och räkna upp alla de ca 130 kommunblock som förutsätts få folkminskning under 1970-talet? Jag behöver inte läsa inrikesdepartementets PM, där länsstyrelserna uppmanas klassificera de kommunblock i vilka inga tillväxtfrämjande åtgärder skall vidtas. Jag behöver inte påminna om interpellationssvaret den 10 november 1969, där statsrådet avvisar tanken på fasta befolkningsramvärden som målsättning för avfolkningsområdena. Jag behöver inte nämna att rörlighetsstimulanserna ökade från 11 000 1960 till 60 000 nu. Vi vet ju bägge vad det är för rörlighet som stimuleras. Vi vet bägge i vilken riktning rörligheten förutsättes gå. Uppkomsten av den industriella reservarmén är främst en följd av att kapitalismen avskiljer från det ordinarie arbetslivet de människor som den inte finner tillräckligt vinstgivande som exploateringsobjekt. Reservarmén utövar ett lönepolitiskt tryck på marknaden som verkar i samma riktning som lagstiftning på avtalsområdet. Att denna reservarmé växt fram är inte överraskande. Problemet har länge förutsetts i den marxistiska teorin. Dess existens i Sverige erkänns också av låginkomstutredningen, som uppskattar den öppna arbetslösheten till 400 000 och den dolda till 700 000. Inrikesministern vill inte vidgå att problemet existerar. Han finner inget onormalt i att människor spärras ut från det ordinarie produktionslivet. Han tror att antalet arbetsvårdsfall och socialhjälpsfall stiger på grund av offrens ökade förtroende för myndigheterna. Det ger bekräftelse på en gammal sanning, nämligen att det inte är ni socialdemokrater som reformerar kapitalismen. Det är kapitalismen som reformerar er. Därför betraktas nu den industriella reservarmén i den officiella begreppsvärlden som ett normalt inslag i den nya definitionen av begreppet full sysselsättning, ett resonemang som socialdemokratins pionjärer aldrig skulle ha accepterat, om de kunnat höra oss nu. Därför undviker man till nästan vad pris som helst att på allvar angripa och förändra det system vars utveckling ökar klasskillnaderna, skapar det nya underproletariatet och i AMS-barackerna och socialvårdsköerna effektivt berövar dem deras självaktning och deras framtidstro.

Herr talman! För ett eller ett par år sedan lade jag med viss förvåning märke till en notis, enligt vilken herr Svensson hade framträtt i en debatt här i Stockholm och sagt så här: Mitt namn är Jörn Svensson, och jag har till yrke att vara vad man kallar länsplanerare vid en av länsstyrelserna i ett av Skånelänen. Mellan klockan 8 och 5 är jag objektivt sett en lakej åt det rådande monopolkapitalistiska systemet. Så har herr Svensson uppfattat sin roll, när han aktivt utövat sin tjänst. Därför är det inte så förvånande att herr Svenssons syn på dessa frågor tydligen i stort sett är oförändrad när han nu träder in i riksdagen för att göra sin insats. Herr Svensson stod här och läste upp siffror. Vilka han nu än försökte välja, måste han väl inse att han hade ytterst svårt att få täckning för påståendet i interpellationen, att vi skulle ha en reell arbetslöshet som är flera gånger större än den var för tio år sedan. Han fann ju inte i någon av de jämförelser han gjorde bevis för detta påstående i interpellationen.

Jag tycker att det tyder på bristande uppmärksamhet kring väsentliga frågor om han inte har observerat så pass betydelsefulla åtgärder som dessa. Men vad som är mest nedslående — jag känner ju Jörn Svensson sedan gammalt — är att han inte har möjligheter att se hur ambitionerna har förändrats i vårt samhälle. Förre statsministern Tage Erlander hade en uppfattning som han i många sammanhang presenterade, och det gällde samhällets skyldighet att ge de eftersatta grupperna, handikappade och andra, möjlighet att komma in i produktivt arbete. Om herr Svensson gjort sig mödan att se efter vad som hänt i fråga om arbetsförmedlingen och åtgärder som riksdagen beslutat under de senaste tio åren, så hade han funnit att mycket av detta gått ut på att möjliggöra för de människor, som stått utanför produktionen och som egentligen genom fördomar var utestängda, att komma in i produktivt arbete. Vad gör herr Svensson? Jo, han säger att för tio år sedan kom de som anmälde sig vid en arbetsförmedling i större procentuell utsträckning att hänvisas till den öppna arbetsmarknaden. Vad betyder detta? Absolut ingenting! Vi får naturligtvis beakta att vi i dag gör helt andra insatser än man kunde göra med de resurser man hade för tio år sedan när det gäller att ge de sämst ställda möjligheter att komma in i produktivt arbete. Anför man sådana här procenttal avslöjar man ett alltför ytligt betraktelsesätt när det gäller dessa frågor. De är långt mera komplicerade, det inser alla som över huvud taget funderat över problematiken på detta område. Det är ingalunda så att vi vill försöka skapa ett ”administrativt proletariat” som vi skulle sitta och styra.

Det är ganska skrämmande att bara på detta som jag tycker reaktionära sätt ta upp dessa frågor, som för närvarande har så utomordentligt stor betydelse för många människor här i landet och som också kommer att ha stor betydelse framöver. Jag kan inte här ge mig in på en diskussion om den industriella utveckling som vårt land och alla andra länder i världen genomgått och genomgår. Det är mycket möjligt att en eftervärld kommer att upptäcka att vi har gjort stora missgrepp, att anspråken på människan i dag ställs för högt. Men var och en måste väl medge att den felsynen finns världen över, och den har knappast någonting med en diskussion kring dessa frågor att skaffa — i varje fall om man inte samtidigt kan ge anvisning på hur problemet skall lösas. På samma sätt förhåller det sig med de latent arbetssökande som herr Svensson talar om. Det är en fråga som det verkligen är värt att fundera över. Det finns olika slag av latent arbetssökande. Jag hade en gång som jordbruksminister anledning att göra intressanta jämförelser mellan det system vi har i Sverige och det som finns i länder med statsjordbruk. Jag hade tillfälle att besöka bl.a. Sovjet och Polen, jag har varit i Tyskland och på andra håll samt naturligtvis också sett åtskilligt i vårt eget land. Problemet var egentligen detsamma överallt. Vi har småbruk som inte kan ge full sysselsättning åt brukarna. Dessa är bundna till orten och kan inte få annat arbete. Vid storjordbruken som jag såg dem — statsjordbruk, kolchoser osv. — kom undersysselsättningsproblemet fram på det sättet att alla visserligen hade rätt till arbete, men man kunde inte ge var och en ett meningsfyllt arbete utan en del fick något som var tämligen improduktivt. Jag skulle kunna lämna flera exempel härpå. Det är fråga om olika sätt att visa oförmågan att bereda alla människor i rätt tid och på rätt plats fullständig tillgång på arbete. Detta är sannerligen ett svårt problem att lösa. Jag förmodar att vi här i landet har — även om siffran inte är 400 000, som angavs här — ett mycket betydande antal latent arbetssökande, dvs. människor som gärna skulle vilja ha mer arbete. Men då är det en fråga om att kunna skapa de arbetstillfällena på rätt plats, och det är inte gjort i en handvändning. Vi har utredningar som sysslar med förutsättningarna att åstadkomma förbättringar i det avseendet. Jag har inte här i riksdagen under de år jag har varit med hört någon så starkt attackera och misstänkliggöra arbetsmarknadspolitiken som herr Svensson gjorde. Här har herr Svensson vida överträffat dem som, särskilt tidigare, har brukat anföra reaktionära, kritiska synpunkter. Jag har, herr talman, inte anledning att gå in på regionalpolitiken — den får vi anledning att återkomma till. Men bara det förhållandet att herr Svensson tydligen ansluter sig till målsättningen att man skall hålla fasta befolkningsramar och att det skulle vara det väsentliga i detta sammanhang är ett tecken på att han inte har tänkt igenom problemet på ett riktigt sätt.
Herr talman! Jag tycker inte att man skall jämföra det högt industrialiserade Sverige med länder som har en mycket större jordbruksandel och som sedan decennier tillbaka har en överbefolkad landsbygd, men det är en bagatell i sammanhanget. Visst har ambitionerna förändrats för arbetsmarknadspolitiken. De har förändrats därhän att man nu måste satsa så oerhört mycket på specifika sysselsättningsåtgärder för att hålla i gång folk som annars inte på ett normalt sätt kan sugas upp i produktionsprocessen på grund av att dennas krav överstiger vad vi orkar med och att vi inte har någon bestämmanderätt över produktionsprocessens utformning. Detta skymtade förbi också i inrikesministerns uppfattning av handikappbegreppet. Vad som är nyckeln i det men som inrikesministern inte berörde är ju att begreppet handikappad helt och hållet är någonting relativt. Det finns naturligtvis en mindre grupp människor som är direkt rörelsehandikappade och därmed är så att säga på ett bestående sätt handikappade i förhållande även till en relativt mänsklig teknisk utveckling, men handikappsbegreppet i mera allmän bemärkelse är ett relativt begrepp. Man blir handikappad i förhållande till produktionssystemets krav, och produktionssystemets krav har skärpts så att vi får allt fler som är handikappade i denna mening. Och dem vill inte det kapitalistiska systemet veta av, utan dem vill man att staten skall ta hand om; detta är arbetsmarknadspolitikens nya uppgift. Det är denna långsiktiga förskjutning som jag fruktar därför att vi genom den får skärpt klassindelning av människorna. Sedan är det också en definitionssak vad som är arbetslöshet. Man kan tala om att arbetslösheten har ökat så och så många gånger. Det beror på vad man menar med arbetslösa. Det karakteristiska för inrikesministerns kritik mot mig är att han icke accepterar ett arbetslöshetsbegrepp som omfattar andra än de som i konventionell mening är arbetslösa. Han bedömer helt enkelt dem, som är sysselsatta med olika insatsåtgärder och inte kan infogas normalt i produktionslivet, som icke arbetslösa. De är alltså inget problem. De är fullt sysselsatta. Därför är meningsskiljaktigheten egentligen en fråga om definitioner av arbetslöshetsbegreppet, såvitt jag förstår. Nu är det här inte bara en fråga om statistik. Jag bor i ett av de bostadsområden i Malmö där det finns förhållandevis många människor som är hårt drabbade och har stora svårigheter, många som är beroende av socialhjälp, många som har den typ av problem som vi på ett allmänt sätt har berört i dag. Man behöver inte så mycket statistik i och för sig för att förstå att de inte upplever sin situation på det sättet att de är fullt sysselsatta och har en människovärdig tillvaro. Det räcker många gånger att höra på deras stämma och att se in i deras ögon för att fatta att de upplever sin situation som en tvångssituation. De går inte ner på socialbyrån av tillit till myndigheterna, utan de gör det av tvång och i medvetande om att det egentligen icke är riktigt förenligt med tilltron till deras personlighet och deras jämlikhetsvärde.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten särskilt mycket, men jag vill konstatera att det sätt varpå herr Svensson i Malmö ser på låt oss säga beredskapsarbete, skyddade verkstäder, arkivarbete osv. är någonting för mig helt främmande.

Är det arbetet av sämre art? Då skall jag be herr Svensson följa med mig och gå runt på skyddade verkstäder eller arkivarbeten och stanna inför den enskilde individen som står och producerar någonting, och herr Svensson skall säga: Det här arbetet är mindervärdigt. Det arbete Du utför här kan inte vara någonting som är värt att tala om. Du borde ha varit ute i det produktiva livet i stället. — Är det inte en undervärdering? Ett sådant tänkande i de här frågorna tycker jag är skrämmande. Jag har för min del ansett att det är väldigt viktigt att alla människor, oavsett var de arbetar, skall ha rätten att uppleva glädjen av att vara en produktiv människa. Jag träffade en man på en verkstad som sade: Jag upplevde i fjol det största ögonblicket i mitt liv. Jag frågade vad det var. — Jo, det var första gången jag fick betala skatt, svarade han. Det var en man på 35 år som aldrig förut hade varit med om att betala skatt till samhället, men han hade i denna skyddade verkstad fått uppleva det. Herr Svensson skall alltså gå ut och tala om för människor, som känner sig till freds med sin sysselsättning, att det här är något tokigt. Kom då herr Svensson med något förslag om hur vi skall kunna lösa problemet, hur vi skall kunna förmå det privata näringslivet, som enligt herr Svensson borde ta hand om de här människorna, att göra det. Finns det andra metoder än de som vi nu har föreslagit i den promemoria, som jag är helt övertygad om att herr Svensson känner till. Visst skulle man önska att människor inte behövde gå till arbetsförmedlingen. De flesta som tar vägen dit är naturligtvis inte till freds med det arbete de har utan vill ha något nytt eller också har de blivit utan arbete. Det är något som vi skulle önska att vi kunde bespara människorna. Men vi har inte kunnat finna några andra medel än att vi får lov att försöka lappa på det här skröpliga samhället med åtgärder av detta slag, så att vi i varje fall har en organisation som kan svara för att de som blir arbetslösa, som blir ställda utanför, så snabbt som möjligt kommer in i produktivt arbete. Men jag förstår att den enskilde kan kanske tycka att det är besvärande att anmäla sig, att höra sig för om arbete. Jag kan särskilt förstå att de äldre, som inte har varit så uppskattade på arbetsmarknaden, kan känna det kränkande att ständigt gå och fråga utan att det kan bli något arbete. Det är sådana iakttagelser som har gjort att vi här föreslår förändringar.
Herr talman! Låt mig bara peka på en passus i inrikesministerns senaste inlägg: Vi måste försöka lappa på det här samhället. Just det. Det är det som man sysslar med, större ambitioner har man inte. Hur skulle det ställa sig om man sträckte sina ambitioner något längre på socialdemokratins sida — att inte bara lappa på samhället utan att försöka skapa ett helt annat samhälle med andra mänskliga värderingar, där människor inte uppdelas i sådana strängt avgränsade kategorier som är fallet i det nuvarande samhället?
Herr talman! Jag skall bara sluta med att konstatera att det är en sak, herr Svensson, att ha drömmar. Verkligheten är annorlunda, och det är verkligheten vi får försöka komma till rätta med.

Herr talman! Jag har egentligen begärt ordet i anledning av en motion som jag har avlämnat. Men när jag lyssnat till den här debatten och herr Svenssons i Malmö senaste inlägg, är det väldigt frestande att säga någonting om hans kommentarer beträffande den skyddade sysselsättningen. Jag vill liksom herr inrikesministern uppmana herr Svensson: Gå och titta litet hur det ser ut i verkligheten! Under den här våren har jag haft mycket nära kontakt med denna verksamhet i mitt eget län därför att landstinget övertagit de nio verkstäder vi har. Det finns ett samrådsorgan mellan landstinget och kommunerna, vari ingår även representanter för näringslivet. Där har det klart deklarerats att man inte betraktar de skyddade verkstäderna som en mindervärdig verksamhetsform utan som en komplettering till näringslivet på orten. Herr Svensson skulle också vid dessa besök möta många personer som helt har varit ställda utanför arbetslivet, t.ex. gruppen utvecklingsstörda, som tidigare suttit inlåsta på olika platser och som nu har beretts tillfälle till arbete på de här verkstäderna. Jag har även träffat personer som klart givit uttryck för att det i alla fall är skönt att känna att man nu gör någon nytta. Därmed har jag inte sagt att allt inom den här verksamheten är fulländat. Men jag tror att det vore värdefullt om även herr Svensson medverkade till att höja dessa verkstäders och detta arbetes status. Herr talman! Jag vill nu säga några ord med anledning av den motion, nr 1112, som berör AMS: kontorsorganisation. Jag deltog själv i arbetsmarknadsstyrelsens sammanträde när förslaget om denna kontorsorganisation behandlades, och jag anförde därvid en reservation, som bl.a. gällde tveksamheten huruvida den föreslagna organisationen skulle vara tillfredsställande. Jag utgick från mitt eget län, där en kommun enligt denna organisation helt skulle bli utan service, alltså utan något kontor inom kommunen och dess centralort. När jag läste propositionen kom iag mycket väl underfund med att statsrådet där har gjort vissa reservationer, men ändock tyckte jag att det fanns litet tveksamhet. För man vet ju att när sådana här frågor så småningom skall behandlas kan det göras olika värderingar av de frågeställningar som statsrådet har tagit upp — avståndsfaktorn, möjligheten att ge en god service osv. och det kan väl också vara olika värderingar beroende av från vilken horisont värderingarna görs. Med denna utgångspunkt skrev jag en motion där jag föreslog att riksdagen skulle uttala att huvudprincipen för arbetsförmedlingens kontorsorganisation skulle vara att det skulle finnas ett kontor inom varje kommunblock. Nu har utskottet fört ett resonemang som visar — och herr Fagerlund har såväl här som i lokalpressen klart deklarerat detta — att det kontor som jag närmast hade i tankarna, nämligen kontoret i Lessebo, inte kommer att dras in. Jag utgår från att herr Fagerlund med dessa uttalanden också har ett starkt stöd hos statsrådet, och i så fall är jag nöjd. Då har den här motionen bringat klarhet i frågan. Jag är alltså nöjd med utskottets behandling.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta säger att han har uppmärksammat vad som står i propositionen. Men faktum är att i motionen hette det att departementschefens förslag ansluter sig till ett av arbetsmarknadsstyrelsen utarbetat konkret förslag. Jag skall inte än en gång läsa in i kammarens protokoll vad jag förut har sagt. Men när det gäller resonemanget om serviceproblematiken och allt detta kan jag inte se att departementschefens förslag och det konkreta förslag som herr Gustavsson i Alvesta — med all rätt — reserverade sig för i arbetsmarknadsstyrelsen innehåller samma synpunkter. Då hade inte departementschefen behövt skriva som han har gjort i sin proposition.

Herr talman! Motionären har här på ett utförligt sätt redovisat utskottets skäl för att avstyrka den motion som nu behandlas, och jag skall inte upprepa det sagda. Men jag reagerade litet när herr Signell sade att utskottets motivering är i svagaste laget. Jag tycker att det är en mycket stark motivering. Jag bedömer det så att arbetsgruppen kommer att ta upp frågan; den saken har vi betraktat som alldeles klar. Det står i utskottets betänkande att vi anser att det mot den bakgrunden inte är lämpligt att riksdagen i dag begär den yrkade ändringen av reglerna om flyttningsbidrag. Jag skulle personligen vilja förstärka detta och säga att jag tycker att det vore direkt olämpligt att fatta ett sådant beslut.

Herr talman! Utskottet har ägnat arkivarbetarfrågan en lång och grundlig skrivning, och det länder utskottet till all heder. De s.k. arkivarbetarna har ju länge varit en verkligt eftersatt grupp statliga arbetstagare. I motion nr 223 berör vi en rad väsentliga frågor som utskottet positivt kommenterat. Utskottet knyter sina förhoppningar till den översyn i inrikesdepartementet som behandlar arkivarbetarnas problem. Man anför att AMS kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt arkivarbetarnas möjligheter till inplacering i enskild och offentlig tjänst och vidga möjligheterna för dem att erhålla s.k. personliga tjänster. AMS får själv 25 nya tjänster för att bättre kunna tackla dessa problem, men det är väl något tveksamt om det kommer att stödja just arkivarbetarna så mycket mera. Det är betänkligt att det, som man anför, har aktualiserats icke mindre än 20 personliga tjänster hos AMS och att saken sedan har gått vidare till departementet redan i september i fjol utan att någon sådan personlig tjänst ännu veterligen tillsatts. Det vore intressant om herr inrikesministern ville vara vänlig att lämna några upplysningar på den punkten, om det går. Det hjälper ju inte mycket att myndigheterna uppmanas att ta upp medelsanvisningar till sådana tjänster, om det sedan ändå blir stopp för dem på högre nivå. Vad kan orsaken till det vara? Lönesättningen har för de lägsta grupperna blivit en löneklass högre — det är viktigt — men likväl är den väl ofta helt otillfredsställande. Och det rör sig ju i många fall om kvalificerade uppgifter, som inrikesministern också nyss nämnde i sitt interpellationssvar. Det är drygt för dessa s.k. arkivarbetare med utgifter för arbetsresor och annat. Lägger man därtill det faktum att de inte kommit i åtnjutande av de sociala förmåner som andra statliga arbetstagare har och som ju får anses vara elementära, förstår man floran av indignerade insändare i pressen. Jag tänker på att de saknar uppsägningstid, semester, viss sjukvård, personalvård osv. De har ingen chans att påverka sin lönesättning eftersom arkivarbetarna inte har varit representerade i den lönedelegation som beslutar därom. Här kan staten inte bara skjuta ansvaret ifrån sig med hänvisning till att detta är avtalsfrågor. Eftersom arkivarbetarnas anställningsvillkor hittills inte reglerats i avtal borde självfallet staten ha sett till att det skett på annat sätt. Nu är det att hälsa med stor tillfredsställelse att Statstjänstemannaförbundet kommer att ta sig an dessa arbetstagares sak.

När utskottet till slut anför: ”Sammanfattningsvis finner utskottet de av motionärerna berörda frågorna ha hög angelägenhetsgrad” blir det på något sätt en västgötaklimax då motionen sedan lämnas utan åtgärd. Jag har inte något yrkande, herr talman.
Herr talman! Tillåt mig göra en kort kommentar till vad herr Gustavsson i Alvesta anförde. Det är ganska festligt att jag skall få bära hundhuvudet för att folk inom arbetsvården, folk inom de skyddade verkstäderna skall bedömas som en grupp av andra rangen, som utanförställda. Det är märkligt, eftersom inte jag har varit med om att skapa detta utan det har ju ni alla, ledamöter i den nyutnämnda samlingsregeringen. Det är ni som klassar ner genom att tillåta en separat sektor på det här området och acceptera kapitalets värdering av dessa människor, vilken ju går ut på att de inte skall användas av kapitalet utan kastas ut.

Herr talman! Som svar på herr Werners direkta fråga om ett tjugotal tjänster vill jag säga att den normala ordningen är att en arkivarbetare efter fem år skall kunna beredas anställning vid ett verk eller där han är sysselsatt. Det har gjorts en särskild framställning för tjugo personer, som bl.a. av åldersskäl inte kan räkna med att komma fram till en sådan tjänst, dvs. de har kommit så upp i åren att de hinner uppnå 65 års ålder innan femårsperioden har gått ut. Det finns också några andra särskilda skäl som har anförts för framställningen om att det skulle inrättas ett tjugotal tjänster. Framställningen ligger för närvarande hos arbetsmarknadsstyrelsen, och det blir senare en fråga om hur tjänsterna kan portioneras ut på de olika departementen och verken. Jag kan inte lämna något annat svar nu. Vad beträffar uppsägningstiden är det klart att villkoren är sämre när det gäller arkivarbete och de skyddade verkstäderna. Anställningsformen är inte densamma som gäller i statlig och kommunal verksamhet. Men om vi jämför med vad som gäller för motsvarande grupper på den öppna marknaden är förhållandena likvärdiga. Lönen kan ju diskuteras. Som jag sade tidigare i ett interpellationssvar är väl inte lönesättningen här särskilt avancerad. För en arkivarbetare är årslönen dock 18 000 — 20 000 kronor i genomsnitt, och i de skyddade verkstäderna ligger lönen mellan 17 000 och 19 000 kronor. Naturligtvis skulle man önska att den vore högre, men den motsvarar vad tyvärr många andra människor får lov att finna sig i på den öppna arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret men samtidigt uttrycka den förhoppningen att besättandet av dessa tjugo tjänster inte dröjer alltför länge. Gäller det dessutom äldre människor förstår jag att de är angelägna. Ansökningarna gjordes dock redan i september 1970 och vi har nu mars 1971. Vidare är det väl ändå inte så att de sociala förmånerna är helt jämförliga med andra arbetstagares förmåner. Men detta kommer väl att regleras genom att arkivarbetarna nu blir införlivade i Statstjänstemannaförbundet.

Herr talman! Den 1 juli i år utvidgas skolöverstyrelsens tillsynsområde att även gälla utbildningen inom lantbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring. I min motion nr 389 har jag understrukit de synpunkter på frågan som framförts av organisationskommittén för behandling av vissa frågor rörande jordbrukets, skogsbrukets och trädgårdsnäringens skolor, nämligen att det här gäller en utbildning av speciell och mycket viktig karaktär och att det i samband med utökningen av skolöverstyrelsens tillsynsområde även vore rimligt att utöka skolöverstyrelsen med representanter för dessa näringar. Dessa synpunkter delades också av flera remissinstanser, bl.a. av skogsstyrelsen, ett flertal skogsvårdsstyrelser, lantbruksstyrelsen och domänverket. Men, herr talman, tyvärr delas inte synpunkterna av utbildningsutskottet. Utskottet nöjer sig med att konstatera att det i samband med organiserandet av den nuvarande överstyrelsen ansägs betydelsefullt med en allsidig representation för skilda intressegrupper. Det är enligt mitt förmenande ett konstaterande som är lika viktigt nu som tidigare. Det är också det som har motiverat den motion som jag har väckt. Utbildningsutskottet understryker att utbildningsfrågorna inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring bör ges en fullgod behandling inom överstyrelsen. Utskottet har också uppfattat detta som syftet med bl.a. min motion. Jag är naturligtvis glad, herr talman, över att jag har formulerat mig så väl att utskottet har upptäckt avsikten med min motion. Utskottets skrivning utgör en riktig tolkning av min motion, men man har enligt mitt förmenande tyvärr inte dragit de riktiga slutsatserna av mitt yrkande. Men utskottet pekar också på de möjligheter som Kungl. Maj:t har att vid utseendet av nya ledamöter beakta behovet av företrädare med, som det heter, god kunskap om landsbygdsnäringarnas förhållanden. Jag citerar ur utskottets betänkande: ”Utskottet utgår från att Kungl. Maj:t vid sin bedömning av ledamotskap i styrelsen väger in de förändringar som inträffar avseende omfattning m.m. av överstyrelsens ansvarsområde.” Jag hoppas, herr talman, att denna utskottets skrivning kommer att beaktas. Jag skall med hänsyn till den vikt utskottet ändå har lagt vid synpunkterna i min motion avstå från att ställa något särskilt yrkande.

Herr talman! För det första vill jag vid punkten 10 i fråga om det särskilda yttrandet meddela att detsamma biträdes även av fru Sundberg. Genom ett beklagligt misstag har hennes namn inte kommit med i trycket. Det särskilda yttrandet är att betrakta som ett komplement till utskottets skrivning angående motionen om s.k. alternativ skola. Det initierar alltså inte ett annat ställningstagande än utskottets.

Å andra sidan går det otvivelaktigt inte att bortse ifrån att åtskilliga föräldrar hyser en önskan att skolan skall ge mera utrymme åt positiv kristendomsundervisning och klar etisk fostran. Dessa berättigade föräldraönskemål bör emellertid — det vill vi också ha sagt genom vårt särskilda yttrande — så långt möjligt tillgodoses på annat sätt än genom skapandet av en direkt alternativ skolorganisation. Tillgodoseendet av dessa föräldraönskemål är alltså inte oundgängligen avhängigt av en parallell skolorganisation till den som vi redan har.

Som skäl för denna jämkning av behörighetsbestämmelserna anges att de administrativa göromålen utgör en stor del av dessa skolchefers verksamhet. Anledningen till nuvarande behörighetsbestämmelser är självfallet, att man ansett lärarutbildning och erfarenhet av lärararbete vara en nödvändig bakgrund för den pedagogiska sidan av dessa skolledares verksamhet. För dessa inslag i skoldirektörernas och de biträdande skoldirektörernas uppgifter kvarstår givetvis skälen för kravet på lärarbehörighet. Den av departementschefen aviserade ändringen av behörighetsreglerna måste därför — och det säger vi motionärer i motion nr 383 — ”kompletteras med föreskrift att göromålen så skall fördelas mellan skoldirektör och biträdande skoldirektör att de pedagogiska ärendena handläggs av sådan tjänstinnehavare som är behörig till lärartjänst”. Frågan är av icke ringa betydelse, och därför har jag tagit upp den här i kammaren. Nu säger utskottet, att utskottet räknar med att de kommunala myndigheterna, när de nya bestämmelserna trätt i kraft, kommer att besluta om en arbetsfördelning som bäst tjänar handläggningen av de pedagogiska ärendena.

Herr talman! Den alternativa skolan kommer. Det är helt visst. Vem skulle vilja motsätta sig det? En skola som innebär valfrihet, som ger underlag för jämförelse, ett skolalternativ också i Sverige. Det finns i andra länder, i de flesta länder på något sätt utom i öststaterna. Vem skulle hindra det i vårt land? Vem är vän av ett skolmonopol? Vårt samhälle är demokratiskt. Vi sätter valfriheten högt. Vi sätter samvetsfriheten främst. Människor får inte likriktas. Därför kommer skolan som är ett alternativ. Vad som skulle kunna hindra det är ekonomin. Redan i dag förbereds på sina håll en icke statlig grundskola, liksom det finns förskolor som drivs av föräldragrupper och föreningar. Redan insamlas medel för skolor. Föräldrar anmäler sina barn till dem. Lärare uppger att de gärna vill pröva en skola av annan typ. Jag är ganska säker på att hösten 1971 startas på sina håll i vårt land både en första klass och en fjärde klass i en alternativ skola. Det händer alltså något som har betydande konsekvenser, som utskottet talar om. Men det kostar pengar. De som vill skapa en alternativ skola för sig och sina barn får betala den själva och samtidigt med sina skattepengar betala den andra skolan. Då kan man ju fråga: Varför handlar de så dåraktigt? Man hör många invändningar, alltifrån en stilla undran till fnysningar. Ja, det finns en anledning: i gällande läroplan, Lgr 69, framhålls det med rätta att alla föräldrar måste med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan. Uttalandet citeras också i utskottets betänkande. Men nu är verkligheten den att inte alla föräldrar i dag kan göra det. De tycker inte att den skola deras barn går i ger den fostran de skulle önska att barnen finge. De märker att deras uppfattning om karaktärsdaning och rådgivning åt barnen möter motsägelse i skolan. De uppfattar det som om den anda i tiden, som bringar för dem omistliga värden till destruktion, inte motverkas — milt sagt — av den skola de lär känna. Det är naturligtvis mycket olika i olika delar av landet, men i det utskottsbetänkande vi nu behandlar uttalas det på s. 13 att vi bl.a. genom att hålla vår kulturtradition levande kan ge ungdomen goda förutsättningar för att utvecklas till självständiga och ansvarsfulla samhällsmedlemmar. Det tycker dessa människor inte stämmer överallt, och de anser också att det är för litet. Det stämmer inte, ty de ser vår kulturs bärande tradition vara den bibliska kristendomen — och den betraktas som bekant inte längre som fundamental i skolan. De anser också att det är för litet, ty till kulturtraditionen måste läggas något djupare, något andligt — ett perspektiv på livet som materialismen i vår tid rövat bort, en andlig målsättning. Man kan le åt det, man kan vifta bort det, men sanningen är att dessa människor finns. De finns i vårt land. Vi vill väl inte förvisa dem? Begär vi att de skall ha mänskliga rättigheter? Att de skall få tro och tänka som de gör? Utskottet skriver att ”det även under barnets år i skolan är hemmet som har det primära och huvudsakliga ansvaret för barnets fostran och vård”. Jag håller med om det. Det är självklart. Vi har i vår motion, nr 877, pekat på de mänskliga rättigheterna. Jag har nöjet att instämma i mycket av vad utskottet skriver på s. 11—13 i betänkandet. Men när motionen 877 behandlas på fem rader på s. 8 — varav 2 1 2 rad avslagsmotivering — skriver utskottet att ett bifall till vårt förslag att staten skall bestrida kostnaderna för andra skolor än de statliga grundskolorna skulle leda till så genomgripande förändringar att utskottet inte anser sig böra tillstyrka yrkandet. I fjol, när vår motion hade en annan kläm och anhöll om åtgärder för inrättandet av en alternativ skola — det var motion II:220 år 1970 —, svarade utskottet i sitt utlåtande nr 150, att det fruktade för de betydande konsekvenserna. Ja, jag medger att förändringarna kan vara genomgripande — sedda på lång sikt kan de innebära att hälften av de svenska barnen eller mer efter hand av sina föräldrar skulle skickas till en skola med klart kristen fostran. Jag vidgår att det är betydande konsekvenser, men jag vägrar att säga att det är negativa följder. Det kan i varje fall inte betyda annat än att skolan blir billigare. I de skolor man tänker skapa skall inte materiel och inredningar förstöras och lärare skall inte nedslitas på samma sätt. Vi tror också att det skulle bli en annan ordning. Dessutom tror vi på vårt håll att en kristen skola skulle genom sin fostran indirekt medföra ett samhälle, som kan använda mer pengar på väsentliga och nyttiga förbättringar och för hjälp åt de fattiga folken — eftersom socialoch kriminalvård skulle kosta mindre. Man kan bestrida det, men uppfattningen delas av många. Vad ställer då utskottet i utsikt? Ja, det finns ingenting att vänta. Vårt land kan bara ha en skola. Majoriteten bestämmer det. Jag måste fråga om det är en riktig tillämpning av konventionen om de mänskliga rättigheterna. Är verkligen svenska folket med på det? Är det verkligen riksdagens uppfattning? Det är givet att majoriteten i riksdagen står bakom, men jag undrar om man har tänkt igenom saken. I det särskilda yttrandet används ett mildare verb, nämligen torde. Det står att inrättandet av en alternativ skola torde medföra betydande konsekvenser. Det låter som ett eko från i fjol. Trots principiella skäl anser man inte alternativet som en realistisk möjlighet. Vad skall vi då säga till föräldrarna? Ni har riktiga principer. Ni stöder er på de mänskliga rättigheterna, som vi erkänner. Ni har rätt att bestämma om era barns fostran och skolgång, men ni får lov att godkänna den skola vi har. Det är den enda skolan, och vi kan aldrig få någon annan. Givetvis har det särskilda yttrandet rätt i att man på annat sätt kan vidtaga förbättringar inom den obligatoriska skolans ram. Visserligen har jag skrivit under motioner som kräver konfessionell undervisning och efterlyser kristen etik inom skolan, alltså herrar Oskarsons och Werners i Malmö motioner, men samtidigt vet vi att skolan på många håll blivit sådan att man faktiskt efterlyser ett alternativ, att många föräldrar kräver valfrihet. För dem återstår då att själva skapa och betala en undervisning de vill vinna för sina barn. Vi tycker att det är någonting som liknar åsiktsförtryck. Det måste finnas valmöjligheter. Den skolan kommer — det är jag övertygad om — som präglas av skall vi säga kristen miljö, kristen målsättning, kristna perspektiv. Redan i dag anordnas bibelkurser och katekesförklaringar efter skoltid. Om sommaren och vid ferierna sker skolgång, men det blir nödvändigt med en heltidsskola med en annan anda. Den skall genom miljö och undervisning ge kristen grund och etisk vägledning för ett rikt och självständigt liv. Därigenom hjälps eleverna att motstå de nedbrytande krafter som på ett skrämmande sätt är verksamma i dagens samhälle. Jag skall citera bara ett enda uttalande. I april 1970 skrev sålunda Härnösands stifts skolprästkommitté i ett yttrande om Lgr 69: ”Kommittén finner det därför angeläget att betona värdet av att samhället erbjuder sina medborgare alternativ till det nuvarande alltför slutna skolsystemet. För att en sådan ordning skall komma till stånd är det nödvändigt att skolpenningen får följa eleven.” I yttrandet instämde Härnösands stiftsråd. Det är ju detta vår motion yrkar på: skolpenningen med eleven. Det är demokratiskt. Det är folkrättsligt riktigt. Herr talman! Jag dristar mig t.o.m. att tro att majoriteten av svenskarna omfattar samma övertygelse — principiellt, som det står i yttrandet. Betyder då inte principerna något? Jag delar alltså inte utskottets uppfattning att de genomgripande förändringarna skulle göra att vi inte kan gå på den här linjen. Förändringarna kan inte vara negativa eller ekonomiskt farliga. De måste också vara praktiskt genomförbara. Jag anser att det är en lysande nationalekonomi att gå på denna linje, och framtiden skall ge mig rätt. Jag vill därför, herr talman, yrka bifall till motionen 877.

Herr talman! Också utbildningsdepartementets huvudtitel har tillkommit under knapphetens stjärna — kall och Sträng. I år sker ingen påtaglig satsning på någon av de många punkter där behoven av vidgat stöd eller pedagogisk förnyelse är uppenbara. Det är, kan man säga, en proposition i andhämtningens tecken. Det är samtidigt uppenbart att den omfattande skoldebatten — kritiken, förslagen till förändringar från elever, lärare och föräldrar — nu nått också utbildningsdepartementet. För inte så värst länge sedan betraktades varje form av kritik mot den nya skolan som något reaktionärt och misstänkt. Under förra året kunde man notera att skolöverstyrelsen började inse att konstruktiv kritik i längden inte kan avvisas — den måste bemötas men också leda till utvärdering, självkritik och vilja till omprövning. Sist av alla bestämde sig också departementet för att inse att kritik, som syftar till förbättring av den nya skolan, inte rimligen kan betraktas som reaktionär.

Tillkomsten av de nya storkom munerna gör att en större frihet till experiment borde medges kommunerna, främst i syfte att åstadkomma en så realistisk och bred försöksverksamhet som möjligt. Inte minst angeläget vore att kommunerna stimulerades till nyskapande insatser på elevvårdens och hemkontakternas område och att statsbidragssystemets utformning inte lade hinder i vägen för förnyelse på denna punkt. I vårt land har, märkligt nog, frågorna om utbildningens ekonomi hittills tilldragit sig mycket liten uppmärksamhet. Utbildningens andel av de samlade resurserna har undan för undan stigit och naturligtvis bidragit till att skapa de allvarliga balansproblem som den svenska ekonomin, liksom många andra länders, har. I ett sådant läge är frågorna om prioriteringar och urvalssystem särskilt angelägna. På vilka sektorer skall vi i vårt land främst satsa under de närmaste åren — förskola eller vuxenutbildning, de gymnasiala skolformerna eller universiteten? Vilka kostnadsbesparingar kan göras utan att undervisningens kvalitet äventyras? Vilka stimulansmoment kan införas som syftar till rationalisering och ökad effektivitet utan att man ifrågasätter behovet av en mera mänsklig arbetsmiljö också i skolan? Kan ett tillkrånglat statsbidragssystem ersättas med någon form av programbudgetering, där staten tar en viss del av ansvaret? Alla dessa och många andra frågor är i högsta grad aktuella men något förbisedda och borde i större utsträckning än vad nu är fallet bli föremål för prövning och avväganden i kommunerna men också i ämbetsverk och departement. Det kommer självfallet att så småningom bli anledning återkomma till dessa problem liksom till alla de frågor som hänger samman med undervisningens kvalitet. Bl. a. kommer utbildningsutskottet senare i år att behandla en rad motioner om skolans inre arbete. Jag vill alltså, herr talman, gärna tillstyrka att vi beviljar dessa 3 189 miljoner kronor. Men tillåt mig att göra ett par kommentarer på några punkter. Den första gäller statsbidraget till svensk undervisning i utlandet. Skolöverstyrelsen har där äskat en 20-procentig ökning av medelsbehovet, vilket skulle innebära totalt 5 miljoner kronor, men utbildningsministern ansåg att erfarenheterna av 1968 års beslut borde undersökas innan en så kraftig uppräkning skedde. Nu har skolöverstyrelsen fått i uppdrag att göra en sådan översyn, och jag hade motionerat om att man skulle låta olika kategorier utlandssvenskar vara representerade i den utredningen. Jag nämnde SIDA:s experter, missionärer, diplomater, affärsmän och andra. Utskottet har nu förutsatt ett nära samråd mellan skolöverstyrelsen och dessa kategorier. Jag tror att detta är nödvändigt, inte minst med hänsyn till vårt växande internationella ansvarstagande. Jag tycker att formuleringen i statsverkspropositionen på denna punkt är något snål. Det får inte vara så att vi lägger onödiga hinder i vägen för de svenskar som har eller avser att skaffa sig internationella arbetsuppgifter. Den andra punkten som jag vill ta upp gäller frågan om fritt valt arbete som i någon mån berör det som herr Nilsson i Agnäs var inne på om utrymme i skolan för aktiviteter av olika slag. Det föreligger uppenbarligen en viss oklarhet om hur det fritt valda arbetet skall utformas. Jag skulle gärna vilja passa på och fråga utbildningsministern, eftersom han finns inne i kammaren, hur han ser på detta. Tidigare har man haft den uppfattningen att det här råder stor restriktivitet när det gäller möjligheter till insatser från organisationernas sida. Det har t.ex. sagts att studieförbunden inte skulle få engagera sig i fritt valt arbete genom att göra särskilt studiematerial för de timmarna. Såvitt jag vet finns det emellertid nu studieförbund som planerar sådant material och t.o.m. förbereder kampanjer genom vilka man syftar till att stimulera de egna medlemsorganisationerna att försöka påverka skolstyrelseledamöter och andra att skapa en viss form för eller en viss inriktning av det fritt valda arbetet. Jag är i och för sig inte negativ till detta men tycker det vore bra om vi kunde få klarhet på denna punkt. Jag tror nämligen att det är viktigt att alla organisationer och studieförbund har lika stora möjligheter när det gäller denna speciella form för kontakt med skolan. Den tredje punkten som jag mycket kortfattat vill beröra gäller resonemangen om alternativ skola. Jag tror det är nödvändigt att göra det, eftersom jag egentligen inte på någon enda punkt kan acceptera herr Nilssons i Agnäs argumentering. Det finns en rad skäl till att vi i Sverige håller oss med en av samhället driven, sammanhållen skola. Jag tror det är viktigt att också de som har ett personligt kristet engagemang tänker över vad som skulle hända om man bryter sönder det systemet. Herr Nilsson i Agnäs pekade på de samhällsekonomiska skälen, och man kan väl mycket kort och koncist konstatera att vi i vårt land inte har råd med en alternativ skola — de svenska kommunerna har det inte, knappast heller statsmakterna. Men viktigare än det är att det finns principiella skäl att avvisa en alternativ skola.

Jag tror inte att det är särskilt lyckligt. Man kan dessutom säga — och på den punkten borde väl herr Nilsson i Agnäs vara känslig — att om man driver den linjen alltför hårt innebär det att man rycker undan grunden för religionskunskapens ställning i de svenska skolorna. Det system som vi har är unikt i världen. Jag vet inte något annat land där man har en religionsundervisning som är objektiv och som accepteras både av dem som har en personligt kristen livssyn och av människor med annan livsåskådning. Jag tror att det är ett värde ur kunskapsoch gemenskapssynpunkt att vi har detta. Jag vill alltså mycket bestämt avvisa dessa resonemang om ett alternativt skolsystem som har börjat växa fram här och där. Låt oss slå vakt om det skolsystem vi har i vårt land och gärna förbättra det! Och slutligen — och det är det inte minst väsentliga: någonstans måste gränsen gå mellan den uppgift som samhället och skolan har och den uppgift som kyrkorna och trossamfunden har. Jag är rädd för att herr Nilsson blandar ihop dessa uppgifter litet väl mycket. Vilken funktion skall kyrkorna och samfunden ha om skolan skall övertaga ansvaret för den konfessionella undervisningen? Är det inte rimligt att man någonstans markerar en gräns mellan staten och skolan å ena sidan och kyrkorna och trossamfunden å andra sidan?
Herr talman! Herr Wikström måste ha missuppfattat mig — jag har inte tagit upp frågan om fritt valt arbete. Jag tror inte att det är möjligt att på utrymmet för fritt valt arbete lägga vad vi åsyftar i vår motion. Det är alldeles tydligt att herr Wikström och jag har helt oförenliga åsikter på detta område. Det må vara oss tillåtet — jag tror inte att jag kan påverka herr Wikström. Jag delar emellertid inte hans uppfattning att det i andra länder skulle vara bevisat att det blir negativa följder om det finns alternativa skolor. Det finns ju personer som har gjort enkäter i andra länder, bland dem en lärare härifrån Stockholm som nu har flyttat till Australien. Han har frågat hur det är med alternativet och hur det slår ut, och såsom han redovisade det var det mycket bra. Jag har också på vissa resor försökt ta reda på detta och genom viss läsning sett på det, och jag har ingen känsla av att de negativa följderna av en uppdelning, som herr Wikström talade om, skulle vara med verkligheten överensstämmande. Det är klart att om den skola som vi har skulle kunna ge mer utrymme åt konfessionell undervisning i kristendom och en del andra saker, om det kunde bli en litet fastare ordning — om vi kunde tro på en utveckling åt det hållet — så skulle de här problemen bli mindre brännande. Men vad som har gjort så många föräldrar förtvivlade och drivit på saken är ju att man tycker att det bara utvecklas åt andra hållet, i negativ riktning. Vad orkar kyrkorna, som får större och större bördor på sig med arbetsgivaravgift och olika tungor? Kan de verkligen sätta in så mycket mer arbete? Ja, vi blir tvungna att ge undervisning vid sidan av skoltiden inom kyrkans ram, det är sant. Men det är inte lätt. Trots allt framhärdar jag i min uppfattning att här i landet kommer den alternativa skolan, och jag menar att det är en positiv utveckling. Jag beklagar bara att den tydligen kommer att bli betalad av de föräldrar som vill ha den, att vi inte som i vissa andra länder kan få den ordningen att pengarna följer med eleven.

Herr talman! Jag har skrivit en motion i det här ärendet, där jag föreslår ”att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär utredning och förslag rörande utökad trafikundervisning i grundoch gymnasieskola samt förläggande av körkortsutbildning till gymnasieskola eller till av kommun anordnade specialkurser”. Den motionen har egentligen trafiksäkerhetssynpunkter som bakgrund, så den har kanske, höll jag på att säga, hamnat i fel utskott, så till vida som jag förstår att utbildningsutskottet måste vara väldigt kritiskt mot varje försök till intrång i den gymnasieskola eller grundskola som nu finns. Det är inte lätt att komma med någonting nytt. Det rör sig emellertid om några saker som jag tycker är mycket väsentliga. Först och främst tror jag inte att det finns något ämne eller någon färdighet som är av en sådan allmänbetydelse för alla människor som undervisning i trafik och undervisning i att föra och sköta ett motorfordon. Om man inte kan göra det gäller det livet. Även om man inte själv är ägare av motorfordon är det ju farligt att vara på gator och trafikleder, om man inte kan trafikreglerna. Och då man själv skaffar sig ett motorfordon är det ännu mer väsentligt att man kan föra det på ett rätt sätt. I åldrarna från 15 till 19 år inträffar det största antalet olyckshändelser. Under året juli 1969—juni 1970 var det inte mindre än 135 ungdomar i den åldern som förolyckades, och av dem var 47 förare. Är då undervisningen inte bra som den är nu? Jag vill inte klaga på våra bilskolor. De utför säkert ett gott arbete, men det är inte någon lagplikt att gå i dem. Det finns en del som skaffar sig undervisning vid sidan om, och vid den ganska snabba kontrollen som våra bilinspektörer måste göra, innan de ger ett körkort, hinner de givetvis inte genomskåda alla de brister som finns i utbildningen. Det finns också vissa utbildningsdetaljer som inte förekommer vid våra körskolor och som knappast heller är möjliga att genomföra. Jag tänker på den halkkörning som ju är vår lott här i Sverige under stora delar av året. Men inte har körskolorna någon möjlighet att anordna halkbana där de kan undervisa sina adepter. Det har också sagts att vi snart kommer att få särskilda krav på körkort för personer som skall föra tyngre fordon. Jag frågade en av bilskoleägarna om det fanns någon rimlig möjlighet för dem att skapa en sådan materielutrustning att de kunde ha en dylik utbildning. Han medgav att de inte har någon sådan möjlighet. Jag är av den bestämda uppfattningen att samhället måste ta hårda tag just då det gäller vår trafikutbildning för att vi skall få så mycket trygghet och säkerhet i trafiken som man kan uppnå. Av dessa skäl yrkar jag bifall till motionen 489.

Herr talman! Jag vill först instämma i vad herr Wikström sade här, att vi i oppositionen känner oss bundna av den knapphet och det karga budgetläge som nu råder. Jag kan även instämma i hans resonemang beträffande alternativ skola. Nu vill jag endast uppehålla mig litet vid en annan punkt i detta eniga utskottsbetänkande. Med tillfredsställelse konstaterar jag att vi har lyckats uppnå enighet i utskottet om en skrivning, föranledd av ett par motioner, av vilka den ena var undertecknad av inte mindre än 24 ledamöter av kammaren. Det gäller här kristendomsundervisningen i skolan. Det talas ju ofta om att vi skall ge rum för olikheter i skolan. Varje elevs speciella intressen, begåvning osv. skall i görligaste mån tillgodoses. Vi ger också mer än förr rum för individualisterna i skolan, och det är bra. Den situationen gäller också för religionsundervisningen. Vi har blivit överens om att på ett objektivt sätt meddela religionsundervisning i skolorna. Den individuella integriteten skall även respekteras. För detta finns det rätt så utmärkta anvisningar i den nuvarande läroplanen. Den ger även ledning för t.ex. undervisningen i den kristna religionen. I utskottet har vi enats om att i detta sammanhang helt enkelt citera valda stycken ur läroplanen för att belysa detta. Det är möjligt att många tycker liksom motionärerna, att det kan vara en del kritiska anmärkningar att anföra här. Men man bör observera att läroplanen talar om en objektiv religionsundervisning. Det innebär inte, som många tycks tro, att man skall låta lektionerna passera så slätstruket som möjligt i dessa stycken. Nej, religionernas etiska värden och även den kristna etiken beträffande hänsyn till medmänniskorna bör framhållas med både allvar och reda. Det är klart att en del människor kan sakna respekt för dessa fundamentala värden i vår tid. Men skolan har i dag problem med relationerna individerna emellan, och det finns även anledning att stanna litet inför detta. Det förekommer elever emellan pennalism och våldsövergrepp som är skrämmande i sin råhet och sadism, som t.o.m. utlöser förtvivlade självmordshandlingar i enstaka fall. Skolan måste därför nu mer än någonsin se som sin uppgift att meddela en human fostran, där vi lär oss att respektera rättens och frihetens mest elementära regel — att inte våldföra sig på sina medmänniskor. Vår undervisning skall vara objektiv, och jag upprepar att den skall ha respekt för oliktänkande. Men den måste också vara vägledande. Vi som 1962 tillhörde särskilda utskottet, vilket behandlade och tillstyrkte vår grundskola, kommer säkert ihåg den interna religionsdebatt som där förekom. Men vi enades också då om ett gemensamt uttalande, och jag tror det har varit av ett ganska stort värde. Jag vill direkt ur utskottsutlåtandet läsa de meningar som jag tänker på i detta sammanhang och där vi har citerat 1962 års särskilda utskott: ”Ett sammanfattande resultat har därvid erhållits, nämligen den målsättning enligt vilken lärarna i ämnet kristendomskunskap på samma sätt som varje annan lärare skall utföra sin uppgift med intresse för och inlevelse i sin undervisning. Departementschefens uttalande i fråga om målet för undervisningen i ämnet kristendomskunskap, som ansluter sig till vad beredningen anfört och föreslagit, är därför inte en sådan kompromiss som innebär utslätande av motsättningar. Den lämnar sålunda inte läraren utan ledning i hans arbete.” Den skrivningen är väl ett ganska starkt underlag, och den leder väl också lärarna in på en undervisning som jag tror är i enlighet med vår tid, med respekt för oliktänkande. Vi skriver också, efter att ha anfört detta citat, att utskottet förutsätter att lärarna i sin undervisning strävar efter att fullfölja intentionerna i riksdagsbeslut och läroplan. Det är kanhända en självklarhet att vi gör detta, men jag tror att det ändå har en viss betydelse. Herr talman! Jag vill sluta med att för egen del säga att jag tror att vi är skyldiga vår tid och skola en objektiv trosoch religionsundervisning, men vi är också skyldiga vår generation och vårt folk en undervisande skola med vägledning i humanism och tolerans, med klar uppfattning av och respekt för människovärdet. Det måste klart sägas ut till var och en, att sker inte detta utan vi låter det fortsätta i slentrian, då gör både pedagogerna och vi skolpolitiker vår ungdom en otjänst som kan bli ganska svår att reparera.

Herr talman! Kammaren har att i dag behandla två betänkanden från utbildningsutskottet. Det rör sig om anslag på ca 5 miljarder sammanlagt — 300 miljoner mer än föregående år. I sammanhanget har framförts ca 50 motionsyrkanden, Inte en enda av motionerna yrkar utskottet bifall till, men på ett par punkter har utskottet kommit fram till att göra tillkännagivanden i anledning av i motioner framförda synpunkter. Jag vill betona att de båda betänkandena från utbildningsutskottet är enhälliga, med undantag för en enda punkt, där det finns en reservation från ett av partierna i utskottet. Det är naturligtvis av stort värde om utbildningspolitikerna i riksdagen kan nå största möjliga enighet; det medverkar till att ge alla dem som i olika egenskaper arbetar i skolväsendet en trygghet i arbetet. Herr talman! Jag kommer att under denna punkt, punkt nr 10 i betänkandet, ta upp till diskussion endast de frågor som någon tidigare debattör har tagit upp till diskussion. Och jag skall göra det kortfattat — jag hänvisar i princip till vad utskottet har skrivit i sitt betänkande. Herr Nordstrandh har tagit upp till diskussion frågan om skolledarna ute i kommunerna. Departementschefen meddelar i statsverkspropositionen att bestämmelserna då det gäller behörighetskraven för skoldirektör och biträdande skoldirektör kommer att ändras så att i kommuner, där det finns mer än en befattningshavare av den typen, skall hälften av tjänsterna kunna besättas med innehavare som icke har behörighet att inneha ordinarie lärartjänst. För min egen del hälsar jag detta med stor tillfredsställelse. Det är en utveckling i rätt riktning — men jag förstår att det på sina håll kan råda delade meningar om det. Jag vill också understryka — vilket också herr Nordstrandh gjorde — att när det gäller arbetsfördelningen i kommunerna mellan de olika befattningshavarna är det den kommunala skolstyrelsen själv som får avgöra hur arbetet skall fördelas. Utskottet förutsätter att det ute i de kommunala skolstyrelserna kommer att anses självklart att man skall fördela de pedagogiska och administrativa arbetsuppgifterna på de befattningshavare som bäst passar för respektive arbetsuppgifter. Herr Henmark tog upp frågan om trafikundervisningen. Jag kan till honom och en hel rad andra motionärer vid denna och övriga punkter i utskottets betänkande säga, att om vi bara hade plats på skolschemat, så är det mycket som skulle vara bra att ha med där. Det vore i och för sig värdefullt om vi kunde öka ut undervisningen i trafikkunskap, men vi kan inte göra det, om vi inte samtidigt får ett recept från motionären var vi skall minska på andra håll på schemat. Ingen av oss är beredd att göra skolungdomarnas arbetsvecka längre än den nu är, och därför kan vi inte föra in nya ämnen på skolschemat utan att minska på något annat håll. Här gäller lagen om kommunicerande kärl, och det är en problematik som vi har att brottas med varje gång som ett i och för sig angeläget önskemål kommer upp till behandling. Utskottet erinrar om att när det gäller trafikundervisningen pågår det här i landet en intressant försöksverksamhet, och det är möjligt att den verksamheten kommer att leda till att utbildningsmyndigheterna kommer att göra en del justeringar på skolschemat som ger oss möjligheter att få in mera undervisning i trafikkunskap i skolan, Utskottets skrivning är mycket positiv på den punkten. Jag tror också att utskottet skulle hälsa en sådan justering med tillfredsställelse. Men vi har inte varit beredda att under pågående verksamhet med olika typer av experiment göra något mera bestämt uttalande därvidlag. Utskottets vice ordförande tog upp frågan om fritt valt arbete. För egen del upplever jag det så, och jag tror att det också är utskottets uppfattning, att ingenting hindrar folkrörelser och studieförbund från att engagera sig i ämnet fritt valt arbete — under en mycket bestämd förutsättning, nämligen den att uppläggningen av arbetet överensstämmer med skolans målsättning i övrigt. Jag anser det finns skäl att säga, att man med tillfredsställelse skulle hälsa folkrörelsernas engagemang i skolan under den förutsättningen. Det problem som berett oss det största bekymret i utskottet har emellertid varit frågan om kristendomsundervisningen och de etiska frågorna. Där har det väckts flera motioner, och vi har fört en lång diskussion om de frågorna i utskottet. Men vi har ändå, och det noterar jag med alldeles speciell tillfredsställelse, lyckats skriva oss samman, i stort sett med hänvisning till det arbete och den möda som lades ned av 1962 års särskilda utskott och i arbetet med läroplan för grundskolan. Med instämmande i vad några tidigare talare anfört vill jag säga till herr Nilsson i Agnäs att det är helt otänkbart att vi här i landet skulle acceptera motionärens tankar på en alternativ skola. Det är både av kostnadsoch andra skäl helt omöjligt att göra det. Att parallellt med det skolsystem som vi nu med så mycken möda och så stora ansträngningar håller på att bygga upp skapa ytterligare ett skolsystem med konfessionell kristendomsundervisning och de andra inslag som motionären vill ha är definitivt omöjligt. Utskottet är mycket kategoriskt i sitt avvisande av de propåerna. När det sedan gäller livsåskådningsdebatten i skolan i övrigt och undervisningen i alla de känsliga frågorna ber jag att få erinra om vad som står i inledningskapitlet till läroplan för grundskolan, nämligen följande: ”Den enskilda människan är medlem av skilda gemenskapskretsar. Dessutom är hon samhällsmedlem såväl i den nationella som i den internationella gemenskapen.

Till skolan kommer ungdomar från de mest väsensskilda livsåskådningsmiljöer. Den strida strömmen av invandrare från andra delar av Europa med andra kulturella och religiösa traditioner än våra understryker ytterligare läroplanens betoning av att ungdomarna i skolan får lära sig att respektera oliktänkande och att leva i gemenskap även med dem som har sina ideologiska förankringar i andra livsåskådningar än deras egna. Skolan skall ge en objektiv orientering om de olika religiösa, politiska och andra livsåskådningarna. Den skall vidare söka stimulera till självständigt tänkande och personlig värdering men hela tiden med respekt och förståelse för de olika motiveringar och känsloupplevelser som vägleder olika människor i sökandet efter en personlig livsåskådning. Om dessa allmänna principer har det genom åren rått betydande enighet i vårt land. Det låg mycket arbete bakom kompromisserna i 1962 års särskilda utskott och bakom formuleringarna i läroplanen för grundskolan. Utskottet erinrar i dagens utlåtande om detta men konstaterar också att objektivitetskravet naturligtvis i praktiken stundom kan vara svårt att upprätthålla och att det ytterst i varje kulturkrets ligger vissa gemensamma värderingar i botten. Herr talman!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

Herr talman! Jag noterar efter utskottsordförandens anförande att det är utsiktlöst att vänta en skolparallell. Herr Larsson i Staffanstorp påpekade alldeles riktigt att det är oerhört mycket som är skrämmande — han höll på sätt och vis med mig här — och han sade också att vi gör ungdomen en otjänst om vi inte kan ändra på det. Men det är ju ändå så i mastodontskolorna som vi har byggt att disciplinproblemen ökar alltmer. Jag skall inte trötta med uppräkningar av allt; alla här i kammaren känner till svårigheterna och ingen kan förneka dem. Kan vi då förändra skolan, så hälsar jag det med glädje. Vi kanske kan få mindre enheter, vi kanske kan hitta på ett sätt att få tillbaka ordningen. Det är många som betvivlar det och som ser som enda möjlighet just ett skolalternativ. Jag menar att vi som är ansvariga i samhället rår för utvecklingen. Vi har räknat bort den dimension i människolivet som är den viktigaste. Torftig och andelös är den miljö som vi skapar för de unga utan de viktiga ingredienser som bärande livsvärden och tro innebär. I orimliga husanhopningar och trafikmaskinerier, i hetsande och stereotypa miljöer upplever det uppväxande släktet meningslösheten. De unga saknar trygghet, och den tryggheten måste de få, trygghet av annat slag än vi försökt bjuda på. Djupast sett kan man inte leva av materialism. Man måste leva av något annat och för något annat. Jag begär inte att alla skall förstå det. Jag begär bara att de som tänker så och vet att tro och fasta normer är omistliga värden skall få rätt att omsätta sin övertygelse i praktiken. Må det då ske inom den skola som nu finns — låt oss göra någonting för det — eller, eftersom det synes omöjligt, i en parallellskola!

Herr talman! Beträffande trafiken är ett yrkande om ytterligare utredning ganska meningslöst; utredning och experimentverksamhet då det gäller trafikundervisning pågår redan. Till herr Nilsson i Agnäs vill jag säga att det är ingen som har påstått att dagens skola är problemfri. Vi är alla medvetna om att det finns många stora svårigheter att brottas med, och jag vill påminna herr Nilsson i Agnäs om utredningen om skolans inre arbete, som sedan förra sommaren arbetar ganska intensivt. Jag vill också erinra om att det vid flera tillfällen har sagts att allteftersom den utredningen framlägger förslag, som kan leda till åtgärder och förbättringar på skolans område, skall dessa förslag beaktas. Det är inom ramen för vårt nuvarande skolsystem som förändringarna och förbättringarna skall göras och inte genom att skapa ett nytt skolsystem parallellt med det vi byggt upp.

Herr talman! Ett par yttranden som har fällts föranleder mig att säga några ord. Som herr Nilsson i Agnäs nyss sade tycks det av herr Alemyrs yttranden att döma vara helt omöjligt att få igenom ett förslag om alternativ skola. Herr Alemyr säger att det är helt otänkbart och att det är för dyrt. Jag anser att enligt vårt förslag en alternativ skola — liksom herr Nilsson i Agnäs tror jag att en sådan skola kommer vare sig denna riksdag säger nej eller inte men den kanske kommer utan statsbidrag — inte behöver kosta mer, som vi har påvisat i motionen, om statsbidragen följer eleven. Att det skulle bli för dyrt sade även herr Wikström. Herr Wikström hade tre skäl för att avstyrka förslaget om en alternativ skola. Han sade för det första — om jag inte hörde fel — att en alternativ skola är farlig, för det andra att vi inte har råd med en alternativ skola och för det tredje att den skulle skada kristendomsundervisningen i den vanliga skolan. Det är rätt märkliga argument som framförs. Har vi inte råd med en alternativ skola? Naturligtvis kan man hävda att det kan bli något dyrare med den skolformen vid sidan om den nuvarande om man ser enbart till den detaljen. Men om vi med en kristen fostran i en alternativ skola får färre brottslingar, färre alkoholister, färre narkomaner osv., har vi inte råd med det? Är det felaktigt? Är en alternativ skola med en kristen fostran felaktig, herr Wikström? Och på vilket sätt skulle den skada religionsundervisningen i den vanliga skolan? Jag kan inte förstå detta resonemang. Jag tycker att vi skall vända på resonemanget. Det är just den argumenteringen som herr Wikströms nu, som är farlig för ungdomen, för kristendomen i vårt land, för barnen och för föräldrarna, som inte har råd med att sådana åsikter framförs i allt större utsträckning. Det har inte vårt folk råd med. Se på de indirekta vinster som ett alternativt skolsystem kan ge — de kan bli ganska stora i längden — och se inte bara på de eventuella direkta kostnadsökningarna! Om vi ser litet längre i den här frågan är inte den alternativa skolan farlig utan tvärtom en stor vinst för Sverige. Jag tror, liksom herr Nilsson i Agnäs, att den kommer med eller mot riksdagens vilja. Jag vill instämma i yrkandet om bifall till motionen 877.

Herr talman! Jag har nog inte använt uttrycket ”farlig”. Jag avvisade den alternativa skolan av tre skäl. För det första har vi inte råd med den av samhällsekonomiska skäl. Det rör sig här inte om några miljoner kronor, utan skall man genomföra ett sådant system innebär det merkostnader av miljardstorlek för stat och kommun. För det andra avvisade jag den alternativa skolan av principiella skäl. Jag använde inte uttrycket ”farlig”, men den alternativa skolan är principiellt inte acceptabel. För det tredje rycker ett genomförande av den alternativa skolan undan den grund på vilken principen om den objektiva religionsundervisningen vilar. Herr Åkerlind menade att jag har min ståndpunkt därför att jag inte tänker tillräckligt långt framåt. Jag tror att det är så enkelt som att vi har två helt skilda uppfattningar på denna punkt. Jag betraktar inte herr Åkerlinds uppfattning som på något sätt farlig. Jag kan bara inte dela den!